Herr talman! Jag skulle kunna nöja mig med att understryka vad herr Hellström här anfört, men låt mig ändå säga några ord med anledning av vad utskottets ärade ordförande herr Grebäck yttrade om att detta är en märklig hemställan och en omöjlig motion. Jag tycker att redan av vad herr Hellström sade framgick med all önskvärd tydlighet att detta är en i allra högsta grad både angelägen och möjlig motion. Det finns ingenting i utskottsmajoritetens syn på denna fråga som innebär misstro mot kommunerna. Däremot finns det i utskottets betänkande en viktig mening, som också herr Grebäck citerade, där utskottet skriver att förnyade överväganden kan bli aktuella rörande skorstensfejarmästarens ställning av offentlig myndighet och att en förutsättningslös översyn av hans ställning kan vara motiverad. Utskottet säger emellertid att formerna för en sådan översyn torde böra bestämmas av Kungl. Maj:t. Herr talman! Jag finner ingen anledning att hålla något längre anförande i detta sammanhang utan ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Tycker ändå inte herr Högström som kommunalman att kommunalmännen skall kunna klara upp den här saken utan att behöva springa till Kungl. Maj:t och be om hjälp med en utredning? Är det på det viset att sotningsväsendet i någon kommun inte fungerar bra, har ju kommunen alltid möjlighet att kommunalisera det. Kan man visa exempel på att sotningsväsendet där man kommunaliserat det är helt överlägset sotningsväsendet där man använder enskilda entreprenörer, kan man väl också vänta sig att kommun efter kommun kommer att kommunalisera sotningsväsendet. Man upprätthåller trots allt en konkurrens genom att kommunerna har denna valmöjlighet; de kan om de finner skorstensfejarmästarnas krav orimliga kommunalisera sotningsväsendet. På det sättet upprätthålls en viss konkurrens som kan motverka den monopolställning som ni säger att entreprenörerna har.
Herr talman! Jag vill ännu en gång understryka vad som anförs i motionen om de krav som rests icke minst av de anställda på detta område. Det har vid mer än ett tillfälle hänt att vi som kommunalmän haft anledning att i sådana sammanhang begära att samhället skall delta i en översyn av formerna för verksamheten. Jag tycker inte det är märkligt i något avseende.

Herr talman! Herr Molin har frågat när jag avser att förelägga riksdagen sådana förslag till ändrade regler för beskattning av bostadsrätt som föreslagits av bostadsbeskattningsutredningen. Med hänsyn till de starka reservationer som framkommit under remissbehandlingen och då dessutom det statsfinansiella läget inte tillåter att kostnaderna för förslagets genomförande överförs på skattebetalarna har jag kommit till slutsatsen att förslag till riksdagen inte kan framläggas nu.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för det rätt sensationella svaret. Den statliga bostadsbeskattningsutredningen föreslog ju i fjol att bostadsrättsinnehavarna skulle på samma sätt som villaägarna få göra avdrag vid inkomstbeskattningen för räntor. I det här fallet var det fråga om bostadsrättsinnehavarens andel av bostadsrättsföreningens totala räntekostnader. Den av utredningen föreslagna avdragsrätten skulle naturligtvis få stor betydelse för alla dem som bor i bostadsrättsfastigheter, men speciellt stor betydelse för dem som bor i nya hus med bostadsrätt. HSB:s: riksförbunds fullmäktige har i ett cirkulärbrev i november 1971 informerat sina medlemmar om vad bostadsbeskattningsutredningens förslag skulle betyda för dem och angett värdet för medlemmar av olika kategorier. Det är ganska klart att dessa människor har haft rätt stora förväntningar på de nya beskattningsreglerna.

Representantskapet beslutade tillställa samtliga riksdagsledamöter inom göteborgsregionen uttalandet med hemställan om deras medverkan till ett positivt beslut i frågan.” Också detta belyser ju de förväntningar inom den här kategorin av boende som bostadsbeskattningsutredningens förslag har fött. Det är alltså ungefär 300 000 bostadsrättsinnehavare som har gått och väntat på 5 ett besked när den föreslagna förändringen av skattereglerna för bostadsrätt skall genomföras. De har fått ett besked av herr Sträng i dag. Ett klart och nedslående besked. Jag tror inte det är mycket att hoppas på det allra sista ordet i svaret, där det står ”nu”, men jag vill ändå komplettera min fråga till finansministern med frågan vad termen ”nu” kan betyda. Kan en ändring bli aktuell nästa år eller någonting sådant?
Herr talman! Naturligtvis är det beklagligt om HSB har diskonterat utvecklingen på så sätt att man har givit sina medlemmar intrycket av att det bara var fråga om en expedition av riksdagen. Som alltid måste ett sådant här förslag prövas inom det samhällsekonomiska eller rättare sagt statsfinansiella utrymme som föreligger. Förslaget skulle innebära en kostnad för statskassan av storleksordningen 275 miljoner. Även frågeställaren ger mig nog rätt uti att det i dagsläget inte föreligger några möjligheter att på andra vägar skaffa fram de pengarna. Jag tror inte heller att någon är beredd att säga att läget är sådant att man sorglöst och lättsinnigt kan försämra finanspolitiken inför det perspektiv som vi ändå räknar med att vi har framför oss. När man läser bostadsbeskattningsutredningens betänkande finner man emellertid att det ger en del ganska värdefulla informationer. Av en jämförelse mellan hyreskostnaden i villafastigheterna, i bostadsrättsfastigheterna och i hyresfastigheterna framgår att det inte är något som helst tvivel om att hyresfastigheterna är sämst ställda. Det gäller oavsett om jag tar en kostnadsberäkning som omfattar tiden 1960—1968, 1950—1960 eller 1940—1950. Utredningen har varit ambitiös nog att göra parallella kostnadsberäkningar för dessa perioder. Årskostnaden är lägst för villafastigheterna och därefter kommer bostadsrättsfastigheterna medan hyresfastigheterna är den dyraste boendeformen för bostadskonsumenten. Om man under dessa förhållanden vill införa en likställighet mellan bostadsrättsinnehavarna och egnahemsägarna genom ränteavdragen i beskattningen, skapar man naturligtvis en ännu större orättvisa mellan bostadsrättsinnehavarna och de väsentligen flera som bor i hyresfastigheterna. Det finns i runda tal 1/2 miljon lägenheter i bostadsrättsfastigheterna, 1,1 miljoner lägenheter i egnahemmen och 1,3 miljoner lägenheter i hyresfastigheterna. Om man skulle tillgodose det krav på rättvisa som jag är medveten om då skulle resas från det andra hållet, räcker det inte med närmare 300 miljoner kronor utan det blir då fråga om en statsfinansiell utgift som tenderar att gå upp emot miljarden.

Det är inte överraskande om jag från dessa utgångspunkter kommer fram till att det för dagen inte finns någon möjlighet att realisera det förslag som utredningen avgivit.
Herr talman! När jag sade att det var ett klart och nedslående besked som finansministern hade lämnat här i dag menade jag, att det var nedslående av två skäl. För det första har de stora organisationerna på bostadsrättens område — HSB och Riksbyggen, som jag tidigare citerade här — tagit ställning och informerat sina medlemmar om vilka positiva effekter som ett genomförande av utredningsförslaget skulle leda till. För det andra utgick bostadsbeskattningsutredningen från önskemålet om att i reglerna för beskattning av boendekostnader skapa rättvisa mellan villaägare och bostadsrättsboende, dvs. mellan alla som satsat ett eget kapital i sitt boende. Jag tillhör dem som menar att bostadsrättsformen i sig har sådana fördelar att det inte kan ligga i samhällets intresse att missgynna boende med bostadsrätt. En fördel med egenförvaltningen inom bostadsrättsformen är att den leder till en ökad boendedemokrati, och den leder dessutom till ett gemensamt ansvarstagande bland de boende för bostadshusen, vilket jag också uppfattar som ett värde. Huvudargumentet för dem som har sagt att bostadsbeskattningsutredningens förslag bör genomföras har väl också varit att man inte skall vidta åtgärder som innebär att bostadsrättsboende missgynnas. Naturligtvis har jag ingen annan uppfattning än finansministern när det gäller det statsfinansiella utrymmet för att omgående genomföra en sådan här reform. Det var därför jag så att säga hängde upp en liten förhoppning kring ordet ”nu” i finansministerns svar. Jag förstår att någon proposition inte kan förväntas under hösten 1972. Kan den förväntas under 1973, enligt finansministerns bedömning?
Herr talman! Så långt kan jag ge frågeställaren ett klart besked: Någon proposition är inte att förvänta under 1972. Huruvida det skulle finnas någon möjlighet under 1973 får man nog bedöma vid det tillfället. Det är fasligt äventyrligt att lova ut sådana här historier i förväg. Jag är naturligtvis medveten om besvikelsen bland bostadsrättsinnehavarna. Den påminns jag om praktiskt taget en å två gånger i veckan, när jag tar emot alla de resolutioner i den här frågan som antas ute på föreningsmötena. Men jag har fått säga mig att det är ingenting att göra åt saken. Det finns inte utrymme för reformen, och som jag sade i mitt förra inlägg så har förslaget också längre gående konsekvenser än man räknade med. Därför kan man faktiskt inte göra någonting, och jag trodde nog att allmänheten redan hade dragit den slutsatsen. Efter dagens debatt bör det inte vara någon tvekan på den punkten. Man kan möjligen, även om det är en tröst för ett tigerhjärta, påpeka att bostadsrättsproducenterna fick en extra favör i slutet av fjolåret, när belåningsgränsen höjdes från 95 till 98 procent, vilket naturligtvis var av utomordentligt värde för just den speciella kategorin av bostadsproducenter.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag ämnar lägga fram förslag om att skattebefrielse för invalidfordon skall gälla alla handikappade som är beroende av fordonet, oavsett om den handikappade har förvärvsarbete eller ej. Enligt gällande bestämmelser medges befrielse från automobilskatt för personbil som ägs av höggradigt invalidiserad person som behöver fordonet för sin huvudsakliga förvärvsverksamhet eller för sin utbildning. Befrielse från automobilskatt medför normalt också återbetalning av s.k. bilaccis. Att utvidga skattebefrielsen till fall då bilen inte är nödvändig för arbetet eller studier är ej aktuellt för närvarande.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
Svårt invalidiserade personer — rullstolsbundna och motsvarande — bör kunna erhålla skattebefrielse, även om de inte har förvärvsarbete eller genomgår utbildning. Jag tänker även bl.a. på en mycket stor grupp handikappade husmödrar. Det finns svårt invalidiserade, som av olika orsaker inte kunnat delta i utbildning eller förvärvsarbete. De har ofta en mycket låg inkomst, kanske endast en liten pension. Bilskatten och bilaccisen blir för dem synnerligen betungande och gör det kanske omöjligt för dem att ha bil. Den handikappade som inte har förvärvsarbete har också behov av att förflytta sig och bryta sin isolering. Bilen borde för dessa människor jämställas med ett tekniskt hjälpmedel. Det måste anses som ett jämlikhetskrav att den handikappade som av oiika anledningar inte kan förvärvsarbeta eller genomgå utbildning inte skall ha sämre förmåner än en handikappad med förvärvsarbete. Herr talman! Jag knyter ändock en viss förhoppning till svaret, eftersom finansministern säger att en utvidgning av skattebefrielsen till fall då bilen inte är nödvändig för arbete eller studier ej är aktuell för närvarande. Jag hoppas att finansministern ännu inte sagt sista ordet i den här frågan. Jag vet att många handikappade med uppmärksamhet tar del av det svar som är lämnat.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö har frågat mig vilka instruktioner som har getts för åsiktsregistrering inom krigsmakten och vilka åtgärder som har vidtagits för deras efterlevnad. Herr Olsson i Kil har frågat mig om jag anser det lämpligt att säkerhetspersonal från polisen och försvarsstabens säkerhetsavdelning är närvarande vid sammankomster av facklig karaktär.

Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Enligt kungörelsen om säkerhetsskydd vid statsmyndigheter skall varje myndighet vidta åtgärder bl.a. till skydd mot att den som inte är pålitlig från säkerhetssynpunkt får tjänst eller uppdrag som är av betydelse för rikets säkerhet. För sådant ändamål får kontroll av en persons pålitlighet företas. Regler för hur denna kontroll skall gå till finns i personalkontrollkungörelsen . Med personalkontroll förstås enligt kungörelsen inhämtande av upplysningar ur det polisregister som förs vid säkerhetsavdelningen inom rikspolisstyrelsen. I registret får rikspolisstyrelsen anteckna uppgifter som behövs för den särskilda polisverksamheten. I kungörelsen slås fast att anteckning i registret inte får göras enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till organisation eller på annat sätt gett uttryck för politisk uppfattning. Personalkontroll får bara företas i fråga om tjänst som är hänförd till skyddsklass och av särskilt angivna myndigheter samt Allmänna bevaknings AB och Sveriges Radio AB. Inom krigsmakten är det endast överbefälhavaren som har rätt att företa personalkontroll. Vilka tjänster som skall hänföras till skyddsklass bestäms av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bestämmande, vederbörande myndighet. Myndighet skall företa personalkontroll bl.a. när någon tillträder tjänst som tillhör skyddsklass. Kontrollen tillgår så att myndigheten hos rikspolisstyrelsen begär att få uppgift ur polisregistret. Sedan myndighet fattat beslut i personalkontrollärende, skall de handlingar som har erhållits från rikspolisstyrelsen snarast återställas dit. Den redogörelse som jag nu har lämnat visar att det register som behövs för personalkontrollen inom krigsmakten förs hos rikspolisstyrelsen. Något register av det slag herr Werner åsyftar behövs alltså inte och förs därför inte heller. På herr Olssons fråga blir mitt svar att jag anser att det är olämpligt att säkerhetspersonal är närvarande vid sammankomster av facklig karaktär. När det gäller herr Svenssons fråga vill jag på den senare delen svara att i den mån respekten för värnpliktskonferensen minskat är jag beredd att på alla sätt verka för att respekten återställs. Beträffande påståendena om åsiktsregistrering inom försvaret hänvisar jag till att denna fråga för närvarande utreds av justitieombudsmannen Thyresson och överbefälhavaren.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för det klara svaret på min enkla fråga. Anledningen till min fråga liksom till herr Werners var det som hände vid värnpliktsriksdagen i Örebro den 23 mars, där det under uppseendeväckande former avslöjades att personal från försvarsstabens säkerhetsavdelning följde förhandlingarna. Frågan om orsaken till säkerhetspersonalens närvaro och dess förehavanden vid värnpliktskonferensen håller, som vi nu vet, på att utredas dels på försvarsministerns, dels på justitieombudsmannens initiativ. Innan dessa utredningar öppet redovisat sina resultat kan knappast hundraprocentig klarhet nås om vad som egentligen hände. Uppgifterna om åsiktsregistrering får tills vidare stå mot förnekandena av att sådan registrering förekommit. Vad utredningarna än kommer att visa måste man hålla med deltagarna i konferensen, där jag själv var ögonvittne, om att det är högst besynnerligt att försvarsstaben skickar representanter att bevaka en konferens av facklig karaktär — representanter som på direkt förfrågan inte kan tala om vilken uppgift de har på konferensen, som inte ens uppger sitt namn, varifrån de kommer eller på vems uppdrag de befinner sig där. Vi vet nu att försvarsministern tycker att detta är olämpligt. Men när dessa människor dessutom bevisligen sysselsätter sig med att rita diverse tecken — kors, ringar och röda prickar — för att kartlägga värnpliktsdelegaterna måste man fråga sig: Vad var egentligen syftet? Om det nu är så, som chefen för försvarsstaben påstod i Kvällsöppet den 23 mars, att säkerhetsfolket befann sig på värnpliktsriksdagen för att följa debatten om arreststraffet, varför då skicka folk från den hemliga avdelningen? Hör anonyma agenter hemma i detta sammanhang? Och varför denna kryptiska kartläggning av delegaterna? Delade försvarsministern försvarsstabschefens uppfattning beträffande den sistnämnda frågan, när han i samma TV-program sade att det är viktigt för försvarsstaben att känna till om det t.ex. är socialdemokrater eller moderater som förespråkar ett förslag, eftersom man då skulle 11 kunna veta hur stort intresse saken har för de värnpliktiga? För mig verkar förklaringen krystad och tillvägagångssättet både omständligt och klumpigt. Är det majoritetens uppfattning man är ute efter, får man lättast reda på den genom att studera värnpliktskonferensens beslut och protokoll, inte genom att plita ringar, kryss och röda prickar efter delegaternas platsnummer.

Herr talman! Jag har som intresserad av de värnpliktigas förhållanden, bl.a. i egenskap av ordförande i beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, ansett mig behöva aktualisera de två principiella spörsmål som försvarsministern just i sitt svar redogjort för. Jag tackar för vad han då anförde. Beträffande påståendena om åsiktsregistrering vid värnpliktsriksdagen hänvisar statsrådet till JO:s utredning. Jag är beredd att avvakta denna, men uttalar önskemål om att den utförs skyndsamt. Den andra delen av min fråga berör dock en redan konstaterad realitet. Jag syftar på den psykologiska effekten av närvaron på konferensen av säkerhetsmän, på bilder i pressen skyggt skylande sina ansikten, och det åtminstone skenbart uppseendeväckande i deras förehavanden såsom upptecknare av, enligt lämnade förklaringar, några slags mer eller mindre meningsfyllda krumelurer i anslutning till vad som yttrades på en offentlig konferens. Jag finner det naturligt att många, exempelvis i pressen, har varit förvånade över att en så stor del av representationen för försvarsstaben var sysselsatt med något slags detektivarbete på en konferens, där varje inlägg bandinspelades och alltså i efterhand kan göras tillgängligt för envar. Egentligen vore det lika irrationellt om herrarna utförde den typen av jobb på åhörarläktaren i denna kammare, där ju också människor med olika politiska åsikter ger sin mening i den politiska och demokratiska debatten till känna.

Rakt på sak: Min fråga och mitt inlägg har tillkommit för att vädja till försvarsministern att medverka till att återställa respekten för värnpliktsriksdagen som instrument för de värnpliktigas deltagande i den demokratiska debatten. Det finns alltför många som sysslar med groteska misstänkliggöranden av den typ som kom fram i ett uttalande från ett utskott på värnpliktsriksdagen, där det sägs att ”värnpliktsriksdagen är skapad för att ge militärapparaten sken av demokrati”. Det får inte genom någon försvarets åtgärd ges ens en tillstymmelse till trovärdighet åt de i debatten förekommande flosklerna från antidemokratiska riktningar att det s.k. militäretablissemanget skulle vara en stat i staten, som saknar lydnadsplikt gentemot folkstyret.

Herr talman! Jag förstår upprördheten över vad som förekom på den Torsdagen den värnpliktsriksdag där jag själv upplevde hur de värnpliktiga uppfattade 6 april 1972 vad de ansåg hade skett. försvarsstabens sektion 2 var kanske inte onaturligt; de var inbjudna av av åsiktsregistrering kongressen. Någon order om att dessa representanter för försvarsstaben inom försvaret, m.m. skulle anteckna deltagarnas politiska åsikter hade inte utgått, och de förnekar alldeles bestämt att de var där för att syssla med detta. Herr Werner i Tyresö frågade mig om jag kan garantera att de handlingar som de hade i sin hand kommer till JO. Jag kan bara svara att JO redan, om jag är rätt underrättad, har fått sådana handlingar; hur de ser ut vet jag inte. Värnpliktsriksdagens deltagare ansåg att de var föremål för åsiktsregistrering, och här står alltså uppgift mot uppgift — jag har inte kunnat klarlägga vad som är sant. ÖB gör en utredning som ännu inte är färdig. Jag har fått ta del av hur långt han har hunnit, men jag vågar inte med ledning därav avgöra vad som är sant. Jag måste avvakta vad JO säger. Värnpliktsriksdagen var ju offentlig. Allt vad som sades där togs upp på band, och i debatterna deklarerade de flesta öppet sin politiska uppfattning. Någon åsiktsregistrering genom närvarande polisrepresentanter och under konspiratoriska former behövdes ju inte. Om detta verkligen har skett, är det fullkomligt meningslöst. Varför var de där? frågade herr Olsson i Kil. Försvarsstabschefen har i olika uttalanden försökt förklara det. Jag tror att sanningen är den att man knappast var närvarande på värnpliktsriksdagen för att registrera några åsikter — det vore i varje fall helt meningslöst. Men jag kan tänka mig att polisledning och militärledning ville ha reda på vilka avsikter vissa grupper har med den ohörsamhetskampanj — det illegala arbete — som pågår inom försvaret. Det arbetet kan ju inte ha undgått någon, och naturligtvis då inte, hoppas jag, försvarsledning och polisledning.

Organisationen skriver i sina stadgar, återantagna i januari i år, att det klasslösa kommunistiska samhället kan endast nås ”genom att arbetarklassen under ledning av sitt parti i en väpnad revolution rycker makten från bourgeoisin, krossar dess statsapparat och upprättar proletariatets diktatur”. Jag vill citera ur en resolution om den s.k. borgerliga militärapparaten. Denna resolution, som jag föreställer mig att rikspolisledningen och försvarsledningen har läst, är också antagen av kongressen i januari månad i år. Det heter där bl.a. ”att förbundet påbörjar det teoretiska, politiska och organisatoriska arbetet med förbundets och hela arbetarklassens förberedande för det väpnade upproret. — — — För att skapa en organisatorisk grundval för de väpnade styrkornas uppbyggande är det nödvändigt att under militärutskottets ledning påbörja de praktiska 13 förberedelser som befinns lämpliga.” Det skall på varje förband finnas minst tre medlemmar, som skall vara sammanslutna i en cell. Deras uppgift skall vara ”att utveckla propagandaoch agitationsarbetet bland soldaterna och därvid lägga vikt vid utvecklingen av de illegala arbetsformerna”. Jag skulle, herr talman, beträffande det arbete som bedrivs inom denna organisation kunna läsa upp mycket mer, men jag kan kanske återkomma.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö har ytterst litet reda på, märker jag, vad jag sysslar med och vilken kontroll jag har över den verksamhet som bedrivs inom försvaret. Jag är helt klar över vad som har inträffat här. Jag har på värnpliktsriksdagen själv utdömt metoden att sitta vid konferensen och handla så, att hela konferensen fick uppfattningen att den var föremål för åsiktsregistrering. Men jag måste själv skaffa mig klarhet om vad som verkligen har förekommit. De papper som herr Werner talar om och som naturligtvis är intressanta försvann i samband med det tumult som uppstod på värnpliktsriksdagen. De finns alltså inte. Man har gjort nya skisser, men hur de ser ut vet jag inte. Dessa fakta trodde jag var kända. Vad jag emellertid inte hann med att säga i mitt förra anförande var, att jag inte vill försöka leka blindbock i denna fråga. Jag förstår mycket — Nr 53 väl att både säkerhetspolisen och försvarsstaben med utgångspunkt i den Torsdagen den propaganda jag talat om var närvarande för att se vilka avsikter man 6 april 1972 hade, hur man avsåg att störa kongressen och om man nådde resultat med sin propaganda — men det gjorde man ju inte! Ang.

Herr talman! Jag återkommer till frågan om åsiktsregistreringen. Försvarsstabschefen sade att det inte förekom någon sådan registrering, och detsamma har sagts från många andra håll. Det som förekom var något helt annat. Men samtidigt har man medgivit att det var viktigt att veta huruvida det var socialdemokrater, moderater eller andra som förespråkade ett visst förslag. Om dessa markeringar av politisk tillhörighet inte är åsiktsregistrering, vad är det då? Vi vet att säkerhetsorganen arbetar och många gånger måste arbeta under sekretess. Däri ligger naturligtvis en stor risk. Bristen på insyn kan ge utrymme för övernit och enögdhet hos säkerhetsorganens centrala uttolkare och informatörer, även om man anser sig arbeta lojalt inom systemets ramar och regler. Jag är av den uppfattningen att vi behöver säkerhetsorgan för att t.ex. kartlägga den verksamhet som bedrives i vårt land av terrororganisationer av typen Ustasja eller för att förhindra spioneri och annan sabotageverksamhet. Men det är av utomordentlig vikt att säkerhetsorganen agerar så att deras arbete inger respekt och inte inbjuder till förlöjligande. Vi satsar ändå över 40 miljoner kronor per år enbart på säkerhetspolisen. Då är det viktigt att den får utföra ett reellt arbete och inte syssla med meningslösa uppgifter på fackliga kongresser. Utredningen får visa om så har varit fallet. Om ett långt drivet hemlighetsmakeri — och låt mig säga övernit — får råda löper man risken att skapa förföljelsekänslor, dels hos de grupper som tycker sig ana en SÄPO-agent bakom varje buske och varje telefonknäppning, som en tidning uttryckte det häromdagen, dels hos säkerhetspolisen, som kan se samhällsfiender och omstörtare i var och varannan kommunist, demonstrant eller radikal student. Delar försvarsministern min uppfattning att båda dessa tendenser skadar förtroendet för demokratin?

Herr talman! Jag uttalar min tillfredsställelse över det besked jag här fick av försvarsministern och som gick ut på att i den mån respekten för värnpliktsriksdagen som ett demokratiskt forum har minskat, så är försvarsministern beredd att på alla sätt verka för att den återställes. När försvarsministern anlände till värnpliktsriksdagen den dag då här diskuterade händelser inträffade fick han troligen eklatanta bevis för hur respekten för värnpliktsriksdagen hade undergrävts genom säkerhetsmännens närvaro. I detta sammanhang vill jag också uttala min uppskattning av att försvarsministern genom sina öppna svar på frågor från deltagare i värnpliktsriksdagen samma dag medverkade till att församlingen bestämde sig för att fortsätta sina förhandlingar, trots att stämningar för ett 15 beslut i motsatt riktning tidigare hade förefunnits. Men nu återstår det att följa upp detta med åtgärder som skapar förtroende hos de värnpliktiga för deras rätt att medverka i den demokratiska debatten. Det förekommer ibland fantasifulla påståenden om att de elementäraste medborgerliga rättigheter skulle trampas under fötterna i försvaret. Jag har haft anledning att reagera mot detta i samband med en anmälan till JO från herr Francke i Ny Dag då en stabsövning genomfördes, vid vilken beredskapsnämnden för psykologiskt försvar medverkade. Nämnden påpekade i sitt svar att det ligger i sakens natur att beredskapsnämnden inte lägger upp sin utbildningsverksamhet så att den riktas mot grupper i samhället som har en viss politisk uppfattning. Det väsentligaste är tvärtom att understryka varje medborgares rätt att hysa en avvikande mening och inom ramen för gällande lagstiftning verka för den. Justiteombudsmannen Gunnar Thyresson hade efter fullgjord granskning inte funnit att under övningen något förekommit som kan anses otillbörligt mot någon grupp eller enskild person. Av särskilt intresse är vad JO i en principiell del av sitt yttrande uttalat, nämligen att kritik med fog skulle kunna riktas mot övningsförutsättningarna om i dessa enskilda verkliga personer eller i verkligheten existerande grupper utmålats såsom sysslande med skändlig verksamhet. Så var emellertid inte fallet. Det är värdefullt att den pågående granskningen av åsiktsregistreringen sker från dessa JO:s demokratiska utgångspunkter.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat statsministern om regeringen överväger åtgärder för att antagna lagar skall följas och undersökning respektive registrering av politiska åsikter genom olika statliga organ bringas att upphöra. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Försvarsministern har nyss redogjort för vad som gäller beträffande den personalkontroll som måste göras till skydd mot att den som inte är pålitlig från säkerhetssynpunkt får tjänst eller uppdrag som är av betydelse för rikets säkerhet. Jag ber att få hänvisa till denna redogörelse. Härav framgår att i det register som förs vid rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning anteckning inte får göras enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till viss organisation eller på annat sätt gett uttryck för politisk uppfattning. Angående tolkningen av denna bestämmelse när det gäller någons tillhörighet till politisk organisation som i sitt program har angivit att man skall verka för att med våld omvandla samhället vill jag säga att enbart tillhörighet till sådan organisation inte utgör skäl att anteckna någon i registret. Skulle fortsatta utredningar visa att sådan organisations verksamhet kan innebära fara för att handlingar företas som riktar sig På senare tid har framkommit uppgifter angående säkerhetspolisens Torsdagen den verksamhet i vissa fall. Dessa är föremål för utredning av justitieombuds 6 april 1972 mannen. Regeringen avvaktar resultatet av justitieombudsmannens utred

genom statliga Herr talman! Jag tackar traditionellt för svaret, även om det inte gav = 9O'gan något nytt. Det är inte för mycket sagt att de avslöjanden som under den senaste tiden gjorts både om SÄPO:s och om den militära säkerhetstjänstens verksamhet skapat en förtroendekris från allmänhetens sida gentemot dem som är ansvariga för dessa organisationers verksamhet. Jag talar här inte om skyddet gentemot underrättelseverksamhet från främmande makter, utan om den inrikespolitiska verksamhet som de båda säkerhetsorganen av allt att döma fortfarande bedriver. Riksdag och regering har beslutat att efterforskning och registrering av politiska åsikter inte skall få bedrivas av statliga organ. Det är bara några veckor sedan dessa deklarationer här i riksdagen upprepades i debatten om anslagen till SÄPO:s verksamhet. Men många uppgifter talar för att de beslutade riktlinjerna inte efterlevs. Den begränsade taletiden tillåter inte en genomgång av de olika fallen. Det är uppgifter från FNL-grupper om telefonavlyssning och hemlig polisövervakning. Det är skoleleven i Hedemora, ordförande i Konservativ skolungdom, som SÄPO försökte värva för att spionera på FNL-grupperna. Det är den unga kvinnan som arbetade på luftfartsverket och om vilken SÄPO antecknat att hon studerat marxism i en cirkel och ansåg att Sverige var kapitalistiskt styrt. Det är uppgifter från gruvarbetarnas strejkkommitté i Malmberget om telefonavlyssning. Det är händelserna nu senast på värnpliktsriksdagen. — Jag har svårt att förstå försvarsministerns argument att säkerhetsmän måste närvara därför att vissa grupper driver vissa åsikter. Kan inte försvarsministern och hans statssekreterare klara de frågorna? — Det är de blanketter som registrerar invandrares politiska åsikter. Det är de blanketter som nyligen utsänts inom försvaret och som också upptar rubriker om politisk organisationstillhörighet. Det är medicinstuderanden i Umeå, centerpartistisk ledamot av kommunfullmäktige, som SÄPO försökte värva som agent för att rapportera om de blivande läkarnas politiska åsikter. I några fall har SÄPO:s mot lagen stridande verksamhet kommit i dagen genom personer som avböjt att bli agenter. Hur många har tackat ja? Hur många rapporterar på detta sätt om sina studieoch arbetskamraters politiska åsikter för lokala eller centrala SÄPO-instanser? Det är bra att JO nu granskar dessa förhållanden. Det borde ha gjorts tidigare, och regeringen borde själv ha tagit initiativet. Två krav anser vi viktiga i detta sammanhang: Det utlåtande som justitieministern sedan skall lämna måste komma innan riksdagen åtskiljs för sommaren. Ett organ med representanter för samtliga partier bör beredas möjlighet att ta del av JO:s hela redogörelse samt göra de ytterligare undersökningar man anser vara nödvändiga. Kan 17 justitieministern lova att så blir fallet?

Herr talman! Herr Hermansson har berört ett antal enskilda fall där uppgifter i pressen gett uppfattningen att det inom säkerhetspolisen skulle förekomma åsiktsregistrering.

När herr Hermansson säger att regeringen långt tidigare borde ha tittat på detta vill jag svara att vi håller på att göra det. Vi hade för avsikt att göra egna utredningar om de enskilda fallen, men när JO kommit in i bilden anser vi att riksdagens egen ombudsman är den som man med allra största förtroende kan låta göra dessa undersökningar. Till slut frågade herr Hermansson om jag kan lova att före vårriksdagens avslutande redovisa ett definitivt ställningstagande. Jag skulle önska att få vänta till dess justitieombudsmannens utredning är klar så att vi verkligen har alla fakta på bordet. Jag vet inte när justitieombudsmannen blir färdig, och jag har heller ingen befogenhet att anmoda honom att vara färdig vid en viss tid. Jag hoppas emellertid att det skall bli möjligt.

Herr talman! Regeringen kan i dag avstå från att ge ett direkt och öppet svar på mina frågor med hänvisning till att JO utreder saken. Men då måste riksdagen senare få tillfälle att granska och debattera vad JO kommer fram till vid sin utredning. Justitieministern har i en intervju sagt att det inte spelar någon roll, om det dröjer en eller två månader, innan regeringen vidtar några åtgärder. Jag håller inte med om det. Om en politisk åsiktsregistrering förekommer, har det stor betydelse för de människor som är utsatta för den att åtgärder snarast företas som stoppar denna registrering. Jag vill emellertid understryka justitieministerns förhoppning att JO:s undersökning skall bli klar i så god tid, att riksdagen får tillfälle att säga sin mening innan sommaruppehållet börjar. Annars dröjer det till oktober innan frågan kan tas upp igen. Kravet att en särskild kommission eller annat organ — namnet är inte det avgörande — med representanter för alla i riksdagen representerade partier får tillfälle att ta del av hela JO:s utlåtande är också ett viktigt krav. I pressen har redan antytts att viss del av utlåtandet kan komma att hemligstämplas. Men denna kommission bör också ha möjlighet att själv göra de ytterligare undersökningar som den anser nödvändiga. Det är vackert med deklarationer från regeringen att verksamhet stridande mot antagna lagar och bestämmelser inte får bedrivas av SÄPO eller övriga statliga säkerhetsorgan, men det avgörande är ju vad som verkligen sker. Man påstår t.ex. att SÄPO:s register nu rensats från alla uppgifter som bygger på politisk åsiktsregistrering. Kvarstående uppgifter har överförts på data. Men vad har hänt med det utrensade materialet? Har säkerhetspolisen gjort på motsvarande sätt som den, enligt egna uppgifter, gjorde på 1940-talet, när åsiktsregistren också skulle förstöras? Då förstörde man själva registren men bevarade allt det material som legat till grund för registreringen. Har regeringen lika dålig kontroll i dag över vad SÄPO gör?
Herr talman! De uppgifter som jag har fått innebär att de gamla registerkorten har förstörts i samma utsträckning som de uppgifter på dem som får lov att bevaras har förts in i det nya registret.

Jag vill deklarera att det givetvis är nödvändigt att med hänsyn till rikets säkerhet ha en säkerhetspolis. Vad jag hittills erfarit av säkerhetspolisens verksamhet har givit mig det intrycket att säkerhetspolisen har en allvarlig strävan att söka fullgöra de uppgifter som den fått sig förelagda. Men det hör till den mänskliga naturen att fel kan begås genom bristande omdöme osv. Om sådana fel föreligger, skall de rättas till.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1. Den bygger på två motioner, en från vpk och en från centern. I främsta rummet går reservationen ut på att Sverige skall få en lantbruksrepresentant i Sovjetunionen och övriga östeuropeiska stater. För närvarande är den svenska utlandsrepresentationen på lantbrukets och miljövårdens områden både anspråkslös, kvantitativt sett, och ensidig. Det finns bara tre svenska lantbruksattachéer — en i Bonn, en i Bryssel och en i Washington. Motionärerna och reservanterna anser att vårt land har stort intresse av att bevaka vad som sker på lantbrukets och miljövårdens områden, särskilt i Sovjetunionen och övriga östeuropeiska stater.

En del av det vi såg var nog nytt för allesammans; annat EE janter hade vi hört talas om, men det var självfallet ytterligt värdefullt att se nyheterna och höra om dem på platsen. Jag hade det bestämda intrycket att en expert på lantbrukets område, gärna också på skogsbrukets och miljövårdens områden, som placerades i Moskva skulle kunna tillföra debatten här i Sverige en mängd värdefulla uppgifter om vunna erfarenheter. Utan att gå in mer i detalj på denna punkt hemställer jag att frågan måtte lösas i enlighet med vårt yrkande i reservationen 1.

Herr talman! Redan vid fjolårets riksdag väckte vi en motion i den här frågan och motionen fick en välvillig skrivning i utskottet, där man var enig med oss motionärer om angelägenheten av ökade kontakter med öststaterna. Den skrivningen har ändå inte lett till någonting, och vi har återkommit vid årets riksdag med en motion av ungefär samma typ; i den motionen tar vi emellertid också upp frågan om kontakter på lantbrukssidan med Japan och Kina. Vi har gjort dessa framställningar mot bakgrund av att vi ser det som en utomordentligt angelägen uppgift att skaffa kontakter som kan göra det möjligt för det svenska jordbruket att få vidgade marknader. Vi är i alla högsta grad angelägna om detta, då vi är oroliga för den situation som kommer att uppstå i samband med utvecklingen inom EEC; av allt att döma kommer vi att där få minskade möjligheter till avsättning av det överskott vi i alla fall har på en hel del jordbruksprodukter.

Vare sig vi sätter självförsörjningsgraden till 60 eller till 70 procent kommer vi att ha överskott av vissa produkter. Vi är också medvetna om att vi har ett beredskapsintresse i landet, vilket gör att de produktionsresurser som finns skall hållas intakta. Den överskottsproduktion vi har i dag framför allt på spannmålssidan kommer från områden, där knappast någon önskar en nedläggning av jordbruket. Mot den bakgrunden måste det självklart vara en angelägenhet inte bara för det svenska jordbruket utan för hela samhället, konsumenterna inräknade, att vi åstadkommer en situation där vi får ett större marknadsutrymme. Detta är inte bara ett jordbrukarintresse. I minst lika stor utsträckning är det ett intresse för hela vårt samhälle. För att nämna ett exempel kan framhållas att vi under det senaste året haft kontakter på jordbrukssidan med Japan. Det är tänkbart att vi på den marknaden kan få möjlighet till avsättning av vissa produkter, framför allt fläsk.

Vi har i vår reservation velat understryka det allvar, med vilket vi ser på dessa problem. Utskottet har även i år skrivit välvilligt, men vi är inte nöjda enbart med en välvillig skrivning. Vi hoppas att jordbruksministern så snart som möjligt vill ge oss ett besked om hur han tänkt sig saken. Vi är också medvetna om att det här gäller en rätt obetydlig satsning. Det gäller en summa på i runt tal ett par hundra tusen kronor. I reservationen understrykes angelägenheten av att lantbruksbevakningen kommer i gång så snabbt som möjligt. Vi har i motionen sagt vilka länder vi syftar till, men vi överlåter åt jordbruksministern att själv avgöra var det för dagen är mest angeläget och lämpligt att utöka bevakningen.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
Herr talman! Det är ju riktigt vad här sagts att utskottet haft att behandla motioner dels ifrån vpk och dels ifrån centern med yrkanden om att vi skulle ha en bättre lantbruksrepresentation i t.ex. Sovjetunionen och Japan. Det är ingen ny fråga, och meningarna är inte heller så delade om behovet. Utskottet har skrivit ganska välvilligt, och när herr Johansson i Holmgården nöjde sig med att säga att det ankommer på jordbruksministern att närmare titta på denna fråga, kan jag bara konstatera att detta också är utskottets uppfattning. På den punkten borde vi kunnat ena oss och inte behövt någon reservation. Jag vill därutöver gärna säga att under 1960-talet genomfördes vissa förändringar avseende våra lantbruksrepresentanter. I fråga om uppgifterna försköts tyngdpunkten från den tidigare icke oväsentliga rent exportfrämjande verksamheten till förmedling av uppgifter och data liksom analys av utveckling. I samband härmed skedde en reducering av antalet lantbruksrepresentanter till nuvarande tre. Slutligen skedde en omplacering främst med tanke på de nya krav som integrationsarbetet i Europa ansågs medföra. För närvarande har vi representanter placerade i Bonn, Bryssel och Washington. Jordbruksutställning i öststaterna kan man väl säga är en centralpolitisk och ekonomisk fråga. Utvecklingen av jordbruksproduktionen ur jordbruksteknisk synpunkt är givetvis också av intresse för vårt land. Mot bakgrund av detta har också vissa åtgärder vidtagits i syfte att kunna följa utvecklingen inom öststaterna i tekniskt-vetenskapligt avseende på de berörda områdena. Detta gäller i första hand Sovjet och Polen. I t.ex. skogsoch lantbruksakademiens regi pågår nämligen ett förhållandevis omfattande samarbete inom ramen för ett samarbetsavtal mellan akademien och Sovjets jordbruksdepartement. Liknande samarbete etableras också med Polen. När det gäller sådana informationer, som ur marknadssynpunkt är intressanta avseende östblocket, tillgodoses detta för närvarande inom ramen för utrikesrepresentationens allmänna näringspolitiska och handelspolitiska rapportering. Från de svenska lantbruksorganisationernas sida har ju — som herr Johansson i Holmgården också nämnde — frågan om placering av svenska lantbruksrepresentanter på lämplig plats inom östblocket också förts på tal. I raden av önskemål om förbättrad utlandsbevakning av jordbruksfrågorna har emellertid de svenska intresseorganisationerna gjort en prioritering och satt bevakningen av utvecklingen inom östblocket sist. När vi behandlar detta ärende vill utskottsmajoriteten erinra om att en motion med förslag om en sådan förstärkning var föremål för vårt beslut även i fjol. Vad jordbruksutskottet då anförde har vi strukit under i år, t.ex. behovet av att vidga marknaden. Den frågan står givetvis också kvar. En förstärkning av den svenska utlandsrepresentationen på detta område bedömde vi då vara väl motiverad. Vi ansåg då, liksom vi anser nu, att Kungl. Maj:t givetvis prövar denna fråga och löser den vid lämpligt tillfälle. Herr talman! Vad utskottet anförde i fjol har vi understrukit i vårt betänkande i år och det gäller fortfarande. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag kan väl knappast tänka mig att jag uttryckte mig så otydligt som herr Mossberger ville göra gällande. Av reservationen framgår i alla fall rätt klart att vi har yrkat på en förhöjning av anslaget för detta ändamål med 200 000 kronor. Men vad jag nämnde var att vi gav jordbruksministern förtroendet att avgöra placeringen av en ny lantbruksbevakning. När sedan herr Mossberger vill göra gällande att lantbruksorganisationerna har satt östblocket sist i angelägenhetsgraderingen så vill jag nog säga att jag är ganska ordentligt underkunnig om jordbruksorganisationernas mening i den här frågan. Ett vet jag väl och det är att jordbrukets organisationer inte vill acceptera att någon annan av de tre bevakningar som finns skall upphöra — det framgår också av reservationen — men det har ansetts som utomordentligt angeläget med en lantbruksrepresentation i öststaterna eller i Japan-Kinaområdet.

Herr talman! Det är med anledning av motionen 1240 som jag har begärt ordet. Motionen är undertecknad av fyra halländska riksdagsledamöter, en från varje parti som är representerat för Halland i riksdagen. Motionen utmynnar i en hemställan att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär inrättande av en tjänst som trädgårdskonsulent vid lantbruksnämnden i Hallands län. I motionen anförs att förutsättningarna för trädgårdsnäringen i södra Sverige och på Västkusten bör bedömas som goda. Detta antagande grundar sig inte bara på tidigare erfarenheter av näringen utan också på ett uttalat intresse bland yngre trädgårdsodlare att ytterligare utveckla sin rörelse. De försöker så långt de förmår att följa upp nya metoder som blir aktuella. Under senare tid har mycket nytt framkommit som innebär att driften kan ske mycket rationellt. I Holland har driften av trädgårdar under glas ökat och lär ha möjlighet att ytterligare utvecklas; så är också förhållandet i vårt grannland Danmark. Detta har kunnat ske tack vare att byggsystem, värmeanläggningar och bevattningssystem har utformats efter nya principer. Dessa framgångsrika resultat inom denna näringsgren har i de här omnämnda länderna haft stöd av en mycket väl utvecklad konsulentverksamhet. Statistiska centralbyrån anger för Halland att frilandsodlingen har ökat från 3,6 till 4,1 procent av den relativa andelen här i landet. Växthusarealen har ökat från 99 400 m? 1951 till 154 000 m? 1970. Halland intar för närvarande sjätte plats vid en jämförelse mellan länen. Halland har ingen egen trädgårdskonsulent. Den hjälp trädgårdsodlarna får i vårt län får man dels från en konsulent bosatt i Uddevalla, som i den mån han får tid över skall bistå med hjälp i norra delen av länet ner till Falkenberg, dels från Helsingborg, dit man skall vända sig från det Det framstår ganska klart att detta inte är tillfredsställande. Träd Torsdagen den gårdsodlarna i Halland behöver en egen konsulent för sin verksamhet. Det 6 april 1972 förefaller med tanke på de förutsättningar som finns i Halland för ökad trädgårdsnäring välmotiverat att en sådan tjänst inrättas. Jordbruksutskottet framhåller i sitt betänkande i anledning av motionen bl.a. att ”lantbruksstyrelsen har att bestämma om den närmare fördelningen av trädgårdskonsulenttjänsterna mellan de olika lantbruksnämnderna. Enligt de riktlinjer som godtogs i samband med att ifrågavarande uppgifter genom riksdagens beslut år 1967 — — — överfördes från hushållningssällskapen till de nya lantbruksnämnderna följer placeringen av ifrågavarande tjänster ej länsindelningen. Konsulenterna skall i olika specialistfunktioner kunna betjäna större regioner, i vissa fall hela landet. Flera konsulenter kan sålunda vara placerade vid en och samma lantbruksnämnd medan i några län lantbruksnämnden kan sakna sådan befattning, — — —. Någon anledning att ändra på denna princip finner utskottet inte föreligga. Givetvis kan det tänkas att utvecklingen på förevarande område från tid till annan kan motivera omplacering av befattningar inom trädgårdskonsulentorganisationen. Vad gäller det nu aktuella spörsmålet”, som alltså aktualiseras genom motionen 1240, ”utgår utskottet från att lantbruksstyrelsen vid sin kontinuerliga översyn av personalbehovet vid lantbruksnämnderna har denna fråga under uppmärksamhet och, om så befinns påkallat, vidtar erforderliga omdispositioner. Utskottet finner sig därför inte böra förorda någon särskild åtgärd i anledning av motionen 1972:1240.” Det yttrande som utskottet avgivit och som riksdagen kommer att anta betraktar jag som positivt.

Jag har därför, herr talman, inget särskilt yrkande att framställa.

Herr talman! När det gäller det Norrlandsstöd som åstadkoms efter en utredning, som arbetade rätt snabbt, vill jag först och främst säga att det har givit ett ganska gott resultat. Det har i någon mån återgivit jordbrukarna tron på möjligheterna att driva ett jordbruk även i de norrländska bygderna. Den var totalt borta vid den tidpunkt när utredningen tillsattes. Det skall erkännas att sedan den utredningen redovisat sitt resultat och riksdagen fattat sitt beslut har jordbrukarna återigen fått något litet av ett hopp om en framtid. Vad beträffar möjligheterna att följa med den penningvärdeförändring som sker tog vi i utredningen den ställningen att man skulle för varje treårsperiod se över stödet till Norrlandsjordbruket. Jag vill betona att detta är något som jag inte till någon del vill ge avkall på. Jag anser det vara en av de värdefulla tillgångar som propositionen och riksdagens beslut innehöll.

Det är mot den bakgrunden som vi ansett att det skulle vara rimligt med en uppräkning av det Norrlandsstöd som för närvarande utgår. Det råder ingen tvekan om att den penningsvärde Nr 53 försämring som skett urholkat Norrlandsstödet rätt väsentligt. Vi vet Torsdagen den också att det nuvarande jordbruksavtalet har en utlösning av inflations 6 april 1972 skyddet för varje halvår. Något krav om liknande åtgärder i detta fall — föreligger inte i reservationen, men vi menar att det i nuvarande situation kan vara rimligt med en uppräkning av Norrlandstillägget för att återge detta tillägg det värde som det hade vid beslutets fattande. Därmed vill jag yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Från detta anslag utgår det särskilda prisstöd till jordbruket i norra Sverige varom riksdagen i fjol fattade beslut. Ännu har man inte fått någon verklig erfarenhet om hur detta kommer att utfalla och hur mycket pengar som behövs för ändamålet. Därför uppföres anslaget oförändrat enligt jordbruksnämndens förslag till 66 miljoner kronor. Intressant i detta sammanhang är att det från detta anslag disponeras 20 000 kronor för sortprövning av växtslag som är speciellt lämpade för norra Sverige. Under denna punkt har utskottet behandlat bl.a. motionen 747 som yrkar på att stöd skall utgå till rennäringen och den köttproduktion som bedrivs inom denna näringsgren. Stödet skulle enligt motionärernas förslag utgå efter samma grunder som tillämpas för det norrländska jordbrukets köttproduktion. Enligt fjolårets riksdagsbeslut skulle justering av prisstödet ske vart tredje år genom jordbruksnämndens försorg. Därvid kan också sådana saker som en eventuell utvidgning av stödet till att gälla ytterligare produkter tas upp till behandling. Utskottet har blivit enigt om att stödet till renköttsproduktionen kan betraktas falla inom ramen för en sådan översyn. Jag vill understryka vad utskottet uttalar om det önskvärda i att frågan om prisstöd för renkött prövas utan tidsutdräkt. Det behöver inte särskilt anmärkas att ett eventuellt prisstöd endast skall utgå genom den reguljära kötthandeln varigenom en viss sanering av denna handel säkerligen skulle åstadkommas som en ur samhällets synpunkt önskvärd bieffekt. När det gäller yrkandet i motionen 1285 att prisstödet till det norrländska jordbruket skulle inflationsskyddas har utskottet inte kunnat enas. Riksdagen avslog under fjolåret motioner av liknande innebörd. Motiveringen för avslaget var att varken representanterna för jordbrukets föreningsrörelse eller de remissinstanser som hörts i ärendet hade påyrkat att en indexklausul skulle införas. Dessutom framhölls att jordbrukarna i norra Sverige i likhet med sina yrkesbröder i andra delar av vårt avlånga land får del av det allmänna inflationsskydd som för närvarande gäller i fråga om regleringen av priserna på jordbrukets produkter. Det finns därför enligt vår mening ingenting som talar för en ändrad inställning från utskottets sida i denna fråga. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill först uttala min glädje över att alla borgerliga ledamöter i jordbruksutskottet har stött min motion om att stödet till jordbruket i norra Sverige skall justeras med beaktande av utvecklingen av den allmänna prisnivån. Jag beklagar att socialdemokrater och kommunister har avvisat det naturliga önskemålet. Jag vill erinra herr Hedström om att vi praktiskt taget under hela 1960-talet hade årliga riksdagsdebatter om ett värdebeständigt stöd till Norrlandsjordbruket. Jag har just här en färsk statistik som visar utvecklingen inom Norrbottens jordbruk. Vi har nu i Norrbotten 2 200 leverantörer av mjölk. De flesta av dem, 60 procent, är över 50 år. Till det kan sägas att vi för tio år sedan hade över 10 000 leverantörer och att nedgången i mjölkproduktion har fortsatt även i år. Detta säger mig att det beslut som vi fattade i fjol om ökade stödåtgärder för norra Sveriges jordbruk borde ha fattats långt tidigare. Jordbruk fortsätter att läggas ned. Trots det stöd som beslutades i fjol är lönsamheten på de flesta jordbruk dålig och pessimismen inför framtiden är stor bland jordbrukarna. Med tanke på de erfarenheter vi gjorde under 1960-talet tror jag att en indexreglering av jordbruksstödet skulle öka jordbrukarnas tilltro till de ständigt återkommande försäkringarna från statsmakterna om angelägenheten av ett livskraftigt jordbruk i Norrland. Om jordbrukarna inte har någon framtidstro kommer åkrarna att fortsätta att växa igen i snabb takt, och kulturlandskapet fortsätter att försvinna.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
Herr talman! Jag kan vitsorda att penningvärdet kan undergå förändringar under en så lång tid som tre år. Men i den utredning om stöd till jordbruket i norra Sverige, i vilken såväl herr Filip Johansson i Holmgården som herr Åsling och jag hade äran att vara med, diskuterades denna fråga mycket noggrant. Vi var helt överens om att det först borde få gå någon tid så att man kunde avläsa resultatet av den satsning på jordbruket i Norrland som vi beräknade skulle göras på grundval av vårt utredningsarbete — en förutsättning var naturligtvis att våra förslag skulle godtas av Kungl. Maj:t och sedan av riksdagen. Så skedde som bekant. Utredningens förslag godtogs med några smärre ändringar, och jag kan nu medge att dessa ändringar bara var till det bättre. Beträffande herr Peterssons i Gäddvik analys av läget för jordbruket i Norrbotten vill jag säga att bilden inte är så mörk som han vill utmåla den. Som ledamot i lantbruksnämnden har jag haft tillfälle att följa verksamheten under många år, och jag kan vitsorda att den satsning speciellt på de särskilda, rationaliserade jordbruken som skett där uppe har inneburit en mycket betydande stimulans för den formen av jordbruk. Med hänsyn till den utredning om stöd till även de mindre enheterna som nu har börjat verka kan jag helt instämma i herr Filip Nr 53 Johanssons i Holmgården uppfattning, att jordbrukarna har fått nytt Torsdagen den hopp och ny framtidstro och arbetar med ny tillförsikt och med bättre 6 april 1972 ekonomiskt resultat. LON ARA ge ge Stöd till jordbruket
i norra Sverige Herr talman! Jag tror att herr Hedström när det gäller jordbrukarna i allmänhet har felbedömt den optimism som han tror sig spåra. Vad jag vill ta fasta på efter herr Hedströms yttrande är att när det har gått några år kanske han också är beredd att indexreglera det här stödet.

Herr talman! Jag vill bara göra ett mycket kort påpekande. Herr Johansson i Holmgården säger att han i utredningen om Norrlandsstödet ställde sig bakom förslaget att man skulle ge ett stöd av en viss omfattning, och sedan skulle man vart tredje år ompröva både om det var rätt utformat och om storleken var den lämpliga. Han har nu bytt fot, säger han, på det sättet att han nu menar att man skulle indexreglera även det stödet och åberopar att penningvärdeförsämringen har gått så raskt sedan utredningen lämnade sitt betänkande. Får jag bara påpeka att penningvärdeförsämringen gick fortare under den tid då herrarna utredde och dessförinnan än den har gjort sedan beslutet fattades och fram till våra dagar. Det väsentliga i den här frågan är emellertid följande. Här får man ett intryck av att våra jordbrukare i norra Sverige är för sitt liv beroende av detta stöd som går över budgeten. Men det är bara en liten del av de inkomster som jordbrukarna har där uppe. Den helt väsentliga delen av deras inkomster kommer ju från de produktpriser som alla jordbrukare får som ett resultat av det riksdagsbeslut vi har fattat. De får varje halvår kompensation för de fördyrade kostnaderna inom jordbruket. Den stora delen av den inkomst som de och alla andra jordbrukare har är alltså indexreglerad. Då förstår jag inte hur denna omständighet att Norrlandsstödet inte är indexreglerat utan skall omprövas vart tredje år helt plötsligt kan förbyta deras optimism i en stor pessimism. Jag tror att herrarna överdriver. Jordbrukarna i Norrland kommer att få kompensation den 1 juli i år, den 1 januari nästa år och den 1 juli nästa år precis som alla andra jordbrukare.

Herr talman! Jag kan av allt att döma inte uttrycka mig så klart att jag kan förstås i den här församlingen. Jag har i alla fall för mig att jag rätt tydligt underströk att det ställningstagande som vi gjorde i utredningen, att man vart tredje år skulle ompröva Norrlandsstödet, vill jag under inga som helst förhållanden gå ifrån. Jag ansåg det vara en av de värdefulla delarna både i utredningens förslag och i den proposition som riksdagen tog. Det tillägget gjorde jag också. Jag hoppas att jordbruksministern nu har förstått mig. Men jag sade efteråt att med tanke på den inflation som vi har haft de senaste åren har jag ansett det rimligt att detta Norrlandstillägg, som 29 ändock på många håll i Norrland utgör en inte alls oväsentlig del av jordbrukarnas inkomst, också får bli föremål för en uppräkning. Jag har gjort detta tillägg och detta ställningstagande mot bakgrunden av det resultat som vi kom fram till i den senaste prisuppgörelsen. Vi har nu efteråt fått del av vad inflationsskyddet har gett jordbruket. Det är ett inflationsskydd som jordbrukarna självfallet inte haft någon anledning att önska sig, men det har inneburit en kompensation för de ökade kostnader som jordbrukarna har haft. De är väl också berättigade till den kompensationen. Det är detta skydd som jag kunde tänka mig att det var rimligt att jordbrukarna fick i Norrland även när det gällde den del som Norrlandsstödet utgjorde. Sedan vill jag säga, herr statsråd, att jag väl inte ville göra gällande att det hade blivit någon ohejdad pessimism. Jag har tvärtom försökt säga att det har skett en förändring i stämningen ute bland jordbrukarna. Men den förändringen, herr statsråd, är vi otroligt rädda om. Förändringen åt andra hållet hade, innan det här beslutet togs av riksdagen, gått så långt att hade den fått fortsätta något år till, hade vi inte haft något jordbruk kvar alls i övre Norrland, och det är risken för den utvecklingen som jag är oroad över.
Herr talman! Jag förstod mycket väl vad herr Johansson i Holmgården sade i sitt första anförande. I den utredning där herr Johansson var en ärad ledamot föreslog man mig att det här stödet skulle omprövas vart tredje år. Man talade inte om att man skulle ha någon inflationsregel, eftersom denna treårsförändring var just det som skulle ge kompensation bl.a. för de ökade omkostnader som hade inträtt under den här perioden. Det förelåg alltså inte något sådant förslag. Men så sade herr Johansson nu återigen att med hänsyn till de senaste årens inflation har han velat ha en sådan indexreglering. Det var då jag sade att de senaste årens inflation — vad som har inträffat efter det att vi fattat beslutet — inte var så omfattande som inflationen var när man höll på att utreda eller åren dessförinnan. Det är alltså en efterhandskonstruktion, herr Johansson; jag är ledsen att behöva påpeka det.

Herr talman! Skördeskadeskyddet har varit föremål för långa debatter och många motioner varje år, och det kan vara förståeligt därför att det självfallet inte har gett den rättvisa som jordbrukarna gärna skulle se att de kunde vederfaras, när de får vara med om felslagna skördar i en utsträckning som gör att deras ekonomi blir hårt åtsatt. Jag är mer än väl medveten om att skördeskadeskyddets konstruktion inte ger möjlighet till den rättvisa som skulle vara önskvärd.

Det samlade jordbruket, den enskilde jordbrukaren, hade inte möjlighet att kosta på sig ett försäkringsskydd som skulle ha gett full rättvisa. När vi nu haft denna konstruktion, så har man kompletterat det hela med behovsprövade bidrag som skulle eliminera de grövsta av de missar som inträffar genom det nuvarande skördeskadeskyddet. Det belopp som stått till förfogande för detta behovsprövade bidrag har varit ganska litet. Jag har för mig att det har varit 400 000 kronor. Statsrådet har i årets proposition höjt den summan till 600 000 kronor. I den motion som ligger till grund för vår reservation på denna punkt har yrkats att det belopp som skall ligga till grund för det behovsprövade bidraget skall höjas till 800 000 kronor. Jag måste säga att jag inte är begeistrad över någon form av behovsprövade bidrag, som jag tycker är en i allra högsta grad olustig historia. Men när vi nu på grund av systemets uppbyggnad är tvingade att ha ett sådant bidrag, är det väl ändå rimligt att man har en så pass stor summa pengar att röra sig med att denna del av skördeskade skyddet blir av någon betydenhet. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservationen 3 av herr Hansson i Skegrie m.fl.

Herr talman! Skördeskadeskyddet har nu varit i funktion i tio år. Erfarenheterna kan inte sägas vara enbart positiva. På otaliga LRF stämmor och i andra sammanhang har den frågan diskuterats mycket livligt. I vissa områden av landet säger man att det över huvud taget inte finns någon möjlighet att alls få någon ersättning, på andra håll talar man om lotteri. Ja, det finns t.o.m. stämmor som har uttalat sig för att man skulle kasta detta system över bord och i stället införa någon ordentlig form av resultatutjämning. Jag tror emellertid att de flesta jordbrukspolitiker och aktiva föreningsmänniskor ändå är ense om att vi bör bevara systemet och att det i princip är riktigt. Det gäller bara, menar man, att rätta till de felaktigheter som onekligen finns inom systemets ram; det gäller att göra det bättre och bättre. Under många år har de borgerliga partierna här i riksdagen krävt en översyn och krävt förbättringar i en mängd avseenden. Vi har menat att det är angeläget med en speciell utredning för att komma fram till bättre förhållanden än vad vi nu har. Men socialdemokraterna har alltid avvisat förslagen, som vi har reserverat oss för. Det lönar sig dock att vara litet envis.

Det är många saker som man vid en koncentrerad genomgång bör se närmare på, framför allt utbetalningstiden. För närvarande är det så att man först i mars året efteråt får de ersättningar som är betingade av skördeskador hösten före. Men det måste vara möjligt att komma fram till en ändring som gör att man får ersättningarna då de verkligen behövs, dvs. på hösten. Jag hoppas att förslag härom kommer att framläggas. Man kan ju t.ex. undanta senmognande grödor och göra den kvalitativa bedömningen i samband med skörden. Självrisken är en annan sak som jag tror att det blir nödvändigt att se närmare på. Den är nu i medeltal 15,5 procent, på många håll 20 procent. För en gård på 100 hektar, alltså ett ordentligt familjejordbruk, kan den innebära mellan 25 000 och 30 000 kronor. Hela den nettoinkomst som man normalt räknar med på ett sådant jordbruk kan alltså försvinna, och man får ingen som helst ersättning på grund av den ganska höga självrisken. Det är, tror jag, alldeles nödvändigt att sänka den — måhända i etapper — i takt med rationaliseringen. Flera och enhetligare ersättningsområden är en annan sak som föreslagits i motioner i år liksom tidigare. Jag tror att man också där behöver gå vidare i utvecklingen. Trädgårdsodlingen måste också komma med. — Ja, detta var bara några av de frågor som jag hoppas att man allvarligt tar itu med. Slutligen vill jag säga några ord om de behovsprövade bidragen, som också herr Johansson i Holmgården var inne på. Sedan 1962 har det varit så att man får utnyttja 1 procent av det totala bidrag som utgår, eller högst 400 000 kronor, för detta ändamål. Under åtskilliga år har vi från de borgerliga partiernas sida sagt att man borde höja procentsatsen till 2 procent, och det lägsta bidraget borde sättas till 800 000 kronor. Jag vill gärna uttala min tillfredsställelse med att departementschefen nu ändå föreslagit att beloppet höjs till 600 000 kronor — det är ju alltid något. Men fortfarande är procentsatsen 1 procent. Vi anser från de borgerliga partiernas sida att det är otillräckligt. Vi föreslår alltså att man skall höja procentsatsen till 2 procent och det belopp som skall stå till förfogande till 800 000 kronor. Mot bakgrund av de brister som alla har konstaterat i detta system och som nu föranlett skördestatistiska nämnden att besluta göra en koncentrerad undersökning är det angeläget att man har tillräckligt med pengar till förfogande för att ersätta dem som liksom kommer vid sidan av det här systemet.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

Herr talman! Det är riktigt, som herr Hedin sade, att skördeskadesystemet nu funnits i tio år. Det infördes 1961. Det är också riktigt att det varit föremål för både motioner och kritik i riksdagen. Vidare sade herr Hedin att det förekommit diskussioner i LRF-avdelningarna, att skördeskadeskyddet har betraktats som något av ett lotteri och att det alltså varit dåligt utformat. Låt mig från början säga — det var också herr Johansson i Holmgården inne på — att det är ytterst besvärligt att åstadkomma ett hundraprocentigt rättvist system på det här området; jag tror inte det står i mänsklig makt att göra det, därför att det är så många faktorer som spelar in. Men vi kan ju se efter hur det här lotteriet utfallit under de tio åren. När man spelar på lotteri satsar man ju en viss summa pengar, och så får man antingen tillbaka något eller också drar man en nit. Jag har bett riksdagens upplysningstjänst att undersöka hur mycket jordbrukarna betalat in i avgifter under dessa tio år. Det visade sig att de betalat in 167,4 miljoner kronor. Samhället, som ju bidrar med en del, har betalat 200 miljoner kronor. Dessutom har samhället svarat för administrationskostnaderna. Vad har jordbrukarna då fått i avkastning på de insatta medlen under denna tioårsperiod? Det visar sig att de fått tillbaka 328,2 miljoner kronor. Detta är de uppgifter jag har fått av riksdagens upplysningstjänst. Jag vill inte med dessa siffror påstå att systemet verkat helt tillfredsställande — jag har antytt förut att det är svårt att få till stånd ett helt rättvist system — men det bör göras klart att skyddet är bättre än sitt rykte. Det finns ju i dag människor ute i vissa jordbruksorganisationer som vägrar att ställa sin mark till förfogande för bl.a. utläggande av provytor. Jag tycker att det skulle, sett ur jordbrukarnas egen synpunkt, vara ganska beklagligt om man slog in på en sådan väg. Herr talman! Jag har bara velat antyda det här, eftersom de tio åren nu har gått. Det finns väl anledning att fundera litet över om den kritik som man här har fört fram från borgerligt håll har varit helt rättvisande. Nu säger herr Hedin att han i dag är glad på de borgerligas vägnar — jag skall självklart inte ta ifrån honom några nöjen så här fram på vårkanten; han må gärna behålla dem. Han säger att vi på socialdemokratiskt håll alltid har kämpat mot, när de borgerliga har kommit med vettiga synpunkter. Är det nu helt riktigt, herr Hedin? Det är ju så att vi har en skördestatistisk nämnd. Den nämnden har som en av sina förnämsta uppgifter att följa hela det här systemet. I nämnden ingår representanter för bl.a. jordbruksnäringen. Vi har varje år, tror jag, under de fem sex senaste åren låtit skördestatistiska nämnden komma till utskottet och låtit den redovisa synpunkter och tala om vilka åtgärder nämnden ämnar vidta osv., och utskottet har hälsat med tillfredsställelse att nämnden har följt upp de här frågorna. Nu har nämnden sagt att det finns all anledning att mera grundligt se på hela systemet. Det har nämnden meddelat utskottet, och det har inte socialdemokraterna, herr Hedin, varit ledsna för. Vi tycker att det är tillfredsställande, om man kan rätta till de brister som självklart finns i det här systemet. Det är inte på det sättet som herr Hedin säger här att vi skulle vara motståndare. Jag vill sedan ta upp den fråga som reservationen avser. Systemet är konstruerat så att det är ett område som konstituerar ersättningarna, eftersom det inom ett område kan finnas vissa jordbrukare som drabbas av en skördeskada utan att det påverkar resultatet för hela området och då skall man kunna betala ut bidrag till dessa jordbrukare, vilket sker via lantbruksnämnderna. Jag tror att herr Johansson i Holmgården har alldeles rätt, när han säger att han inte vill medverka till att man får ett individuellt system i försäkringen, jag tror att det skall vi akta oss för. Vi har sagt att det kan finnas vissa skäl att ändå ge ett litet belopp just för detta ändamål, och under hela tiden har medel härför stått till förfogande. De har beräknats till I procent av utgående skördeskadebelopp, hittills lägst 400 000 kronor. Nu har jordbruksministern föreslagit en höjning till 600 000 kronor, vilket förslag utskottsmajoriteten ansluter sig till. Reservanterna vill använda 2 procent av de utbetalda beloppen och att beloppet skall vara högst 800 000 kronor. Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten.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
Herr talman! Med anledning av att herr Persson i Skänninge anförde de här siffrorna att jordbrukarna har betalat in 167 miljoner och staten 200 miljoner av de 367 miljoner som stått till förfogande och att därav skulle ha utgått 328 miljoner vill jag säga att det inte är på något sätt anmärkningsvärt. Systemet är ju uppbyggt så att det skall betalas in från såväl jordbrukarna som staten och att dessa medel skall användas för att utgå i förekommande skadefall. I princip skall det här gå jämnt ut. Det skall naturligtvis inte byggas upp några fonder. Vidare var herr Persson i Skänninge inne på att man på vissa håll har sagt att man inte vill ställa till förfogande några rutor på sina marker. Jag känner inte till så mycket om det, men det är väl uttryck för den oro som jag belyste genom att nämna att man på vissa håll säger att allt det här kan man över huvud taget kasta över bord. Men jag sade också att jag inte tror att det finns några ansvariga politiker — inte heller inom föreningsrörelsen — som ansluter sig till de alltför pessimistiska tongångarna. De anser nog allmänt att det är principiellt riktigt att ha detta system, även om det har brister. Det bör dock förbättras. Det är riktigt att man varje år, när motioner väckts, har pekat på att skördestatistiska nämnden utför en fortlöpande översyn av metodiken för skördeuppskattning och ersättningsberäkning. Det har vi varit medvetna om även från borgerligt håll. Men vi har sagt att det inte räcker. Det måste ske en ordentlig genomarbetning av hela problematiken mot bakgrund av den starka kritik som finns ute i landet och som i vissa stycken är berättigad. Detta har nämnden nu också gått in för. Det är inte bara fråga om den kontinuerliga översynen, utan nämnden säger dessutom att den skall genomföra en allmän och koncentrerad genomgång av skördeskadeskyddets uppläggning och funktion. Det är detta vi tidigare har begärt, och vi är väldigt glada för att nämnden har intagit den ståndpunkten.
Herr talman! Jag skulle nog fundera ganska länge innan jag tog en försäkring, om jag skulle behöva diskutera den saken med herr Hedin. Han påstår att hela principen i denna försäkring är att de avgifter som kommer in skall betalas ut omedelbart — några fonder skall inte finnas. Nu har skördestatistiska nämnden lyckligtvis inte räknat på det sättet. Den har litet pengar i fonder, ca 175 miljoner kronor. Avgifterna är ju beroende på jordbrukets produktion. Det är fråga om produktavgifter. Därför måste man ha fonder till sitt förfogande för att klara t.ex. ett besvärligt skördeskadeår. Jag antydde också att det inte i kammaren hade förts fram krav på ett slopande av systemet. Det var herr Hedin som påstod att folk betraktar systemet såsom lotteri. Jag framhöll då att jag hade sett i någon tidning en uppgift om att vissa jordbrukare vägrar att ställa mark till förfogande för utläggning av provytor. Skall man få ett säkert skydd, herr Hedin, måste man ha tillräckligt med provytor. Jag tror att herr Hedin och andra borgerliga ledamöter skulle kunna medverka till att skapa bättre upplysning kring hela detta system. Herr talman! Låt mig till slut bara säga att detta system enligt min mening har verkat ganska bra. Ersättningar har utbetalats under alla dessa tio år. Skördeskadorna har inte inträffat på samma plats varje år utan är fördelade över landet.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Man kan missförstå eller vill missförstå ibland. Jag har ingalunda sagt att man utan vidare skall betala ut de medel som finns i fonden. De skall självfallet betalas ut bara när de behövs och när det finns ett objektivt underlag för hur mycket som skall utgå. Hela systemet är ju uppbyggt för att vara självbärande. Man har gjort en beräkning av hur mycket som på lång sikt kommer att gå åt och har sedan bestämt sig för hur mycket staten skall betala varje år och hur mycket jordbrukarna skall betala. Verksamheten skall ungefär gå ihop. Att det självfallet måste finnas en buffertfond, så att inte pengarna måste gå ut så fort de kommer in, trodde jag att herr Persson i Skänninge förstod.
Herr talman! Jag begärde egentligen inte ordet för att gå upp i någon skördeskadeskyddsdebatt. Men det är ett par saker som jag vill ställa till rätta eller fråga om. Först vill jag säga till herr Persson i Skänninge, att det mig veterligt inte har funnits några jordbruksorganisationer vilka, som han uttryckte sig, om jag fattade honom riktigt, har stått bakom dem som har vägrat att ställa sin mark till förfogande för utläggning av provytor. Jag vet att det finns jordbrukare som har vägrat att ställa provytor till förfogande, men när konsekvensen av denna vägran blivit att jordbrukarna i de områdena icke fått någon skördeskadeersättning har de inte fått något stöd, i varje fall inte från LRF. Sedan vill jag säga att skördeskadeskyddet inte på något sätt är fulländat, men det är i alla fall bättre än sitt rykte. De siffror som angav hur många miljoner jordbrukarna har betalat in och hur många miljoner de har fått ut säger inte allt om hur bra systemet är. Vi bör komma ihåg att vid sådana grova mätningar bör också de relativt höga administrativa kostnader som finns vägas in. Jag är inte helt främmande för att man skulle kunna tänka sig ett annat system för reglering av skördeskador, men den saken skall jag inte ta upp här. Låt mig säga att jag tror att man, om man vill ha kvar det nuvarande systemet, inte kan komma så värst mycket längre i vad gäller modifieringar. Detta ständiga tal om att göra förbättringar och förändringar tycker jag att i varje fall människor som känner till förhållandena borde sluta med. Naturligtvis kan vi sänka självrisken hur långt som helst, men det kostar mycket pengar, som jordbrukarna måste betala, och jag tror inte att de är beredda att göra det. Naturligtvis kan vi också ta in andra grödor som inte är med nu, men det är mycket besvärligt och det är svårt att här få riktiga mått och värderingar. Naturligtvis kan man åstadkomma en tidigare utbetalning, men på bekostnad av säkerheten, som vi inte heller vill minska. Jag hör för övrigt till dem som anser att man inte bör överdriva betydelsen av att få in pengarna det ena året eller det andra, och jag tycker att det bör vara balans i värdering och kritik också här. Så till den fråga jag vill ställa. Beträffande detta behovsprövade bidrag anges dels en summa, dels ett procenttal. Det står att om den angivna procentandelen av det belopp som faller ut blir lägre än ett visst belopp skall ersättningen vara högst så och så stor. Är detta en felskrivning? — Det borde rimligen stå ”lägst”. Man kombinerar väl en sådan regel och skrivning med ett minimibelopp och inte med ett maximibelopp. Denna formulering har funnits också tidigare år, och det skulle vara mycket intressant att veta om det verkligen är den riktiga formuleringen. Jag kan visa med ett exempel vad det skulle innebära på de i år aktuella siffrorna. Jag såg i någon tidning i dag att utfallet är ungefär 10 miljoner kronor, och 1 procent av det blir 100 000 kronor, om jag nu räknar rätt. Finns det någon rimlig anledning att skriva att ersättningen då får vara högst 400 000 kronor?
Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga till det som herr Kristiansson i Harplinge har sagt. Har jag blivit missförstådd på en punkt ber jag att få rätta till det. Jag har aldrig sagt att jordbruksorganisationerna har ställt sig bakom något förslag om att upphäva det här systemet. Jag citerade herr Hedin, som hade sagt att man betraktar skördeskadeskyddet som ett lotteri och att medlemmar av jordbruksorganisationerna är kritiska mot systemet. I anslutning till det sade jag att enligt tidningsuppgifter vissa jordbrukare har vägrat att ställa sina marker till förfogande för provytor. Det kommer nog också att framgå av protokollet att jag sade så. Herr Kristiansson sade vidare att man också borde räkna in vad systemet kostar administrativt. Ja, det bör man göra. Det kostar inte jordbrukarna någonting, men staten tar på sig alla administrativa kostnader, som i år uppgår till något mer än 13 miljoner kronor — det varierar litet. De kostnaderna har samhället hela tiden tagit på sig. När jag sade att jordbrukarna har betalat in 162,4 miljoner kronor och fått tillbaka 328 miljoner, menade jag att systemet inte varit så dåligt som man gjort gällande. Man har fått dubbelt upp mot vad som betalats in i premier. Men kan man få ett bättre system, är det klart att man inte skall motsätta sig det. Herr Kristiansson i Harplinge frågade vad det betyder när man skriver 400 000 eller 600 000 kronor. När det gäller utskottet kan jag säga att det är ett direkt citat ur propositionen, nämligen att det skall vara lägst 400 000 kronor. Man har ingen gräns uppåt utan kan gå högre. Men vad betyder ert förslag, herr Kristiansson? Jo, om ni har en skördeskada på 50 miljoner och bidragen bestäms till 2 procent, får ni ändå inte ut mer än 800 000. Man har satt högst 800 000 och längre kan ni inte gå; det beloppet motsvarar en skördeskada på 40 miljoner kronor. Herr talman! Jag har inte mer att tillägga utöver vad jag sagt, men om vi kan få ett bättre system skall jag gärna medverka därtill.
Herr talman! Jag vill bara göra ett tillrättaläggande av det senaste som Torsdagen den sades.

Herr talman! I anslutning till punkten 19 i jordbruksutskottets betänkande nr 1 har utskottet behandlat en motion rörande statsbidrag 39 till mindre bemedlade djurägare för kostnader i samband med sjukbesök av veterinär. Det statsbidrag som utgår för närvarande för nämnda ändamål är knutet till den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten. Beloppet är satt så lågt som till högst 5 000 kronor. Denna inkomstgräns är så låg att det i dagens läge torde vara ytterst få som kommer i åtnjutande av bidraget. Även jordbruksutskottet synes dela denna uppfattning med hänsyn till den förändring som skett i penningvärdet sedan år 1958 då berörda bidrag fastställdes. Bidragsgränsen har alltså varit oförändrad under 14 år, och alla i det här huset torde vara medvetna om de förändringar som har skett i penningvärdet under den tiden. Inte minst emot den bakgrunden har jag i min motion hemställt om en uppräkning av inkomstgränsen till 10 000 kronor, intill vilken gräns bidraget skulle utgå. Utskottet har i sitt ställningstagande till motionen uttalat att man först vill avvakta veterinärväsendeutredningens förslag rörande veterinärväsendets uppgifter och organisation. En justering av inkomstgränsen för inträffad penningvärdeförsämring borde enligt min mening ha kunnat ske utan avvaktan på detta förslag. Det finns ingenting utsagt i utskottets betänkande om när detta förslag och en proposition är att vänta.

Fru talman! Eftersom herr Eriksson i Bäckmora ställde en direkt fråga till mig vill jag gärna besvara den. Det är min avsikt att försöka att till nästa års riksdag komma med en proposition i detta ärende. Jag tror att det skall vara möjligt även om det är mycket komplicerade frågor det gäller att ta ställning till.

Fru talman! För några veckor sedan ägde här i kammaren en interpellationsdebatt rum angående bekämpningsmedlet hormoslyr. I denna debatt yttrade statsrådet Aspling att spridning av bekämpningsmedel i högsta grad är föremål för regeringens uppmärksamhet. Företrädare för samtliga här i kammaren representerade partier uttalade också sin tillfredsställelse med den deklarationen. Före påskuppehållet kom så Kungl. Maj:ts proposition nr 25, vari läggs fram förslag till en lag som innebär förbud mot spridning från luften av bekämpningsmedel över skogsmark och annan mark som inte är åkermark. Med denna debatt och inte minst propositionen som bakgrund hade det enligt min mening varit logiskt om jordbruksutskottet hade tillstyrkt motionen 560. Detta har man emellertid inte gjort.

Denna kontroll är av särskild betydelse emedan det här rör sig om färskvaror som distribueras, försäljs och konsumeras inom mycket kort tidrymd. Det rör sig även om stora kvantiteter. Importen av trädgårdsprodukter till vårt land ökar stadigt. De senaste åren har ökningen varit ca 7 procent per år. Importen uppgår nu till närmare 700 miljoner kronor. Som jämförelse kan nämnas att den totala svenska yrkesmässiga trädgårdsproduktionen har en omfattning av knappt 600 miljoner kronor årligen.

Det måste konstateras att denna tingens ordning är klart otillfredsställande. Enligt min mening är det i högsta grad önskvärt att en snar förbättring här kommer till stånd. Då och då, numera ganska så ofta, får vi i dagspressen läsa att allt inte är så särskilt välbeställt på området. Så kunde man t.ex. den 12 mars i en av våra större dagstidningar läsa följande: ”Grönsaker som odlas i Danmark sprutas ofta med förbjudna gifter. Var femte dansk handelsträdgård har avslöjats med att använda de klorerade kolvätena aldrin och kalciumcyanid. Dessa gifter är förbjudna och har smugglats till Danmark från i första hand Västtyskland. Sverige importerar en hel del grönsaker från Danmark, bl.a. morötter.” Hur reagerar man när man läser detta? Ja, som husmor och konsument kan jag inte underlåta att betrakta det som synnerligen allvarligt. Man frågar sig: Vad är det egentligen jag ställer på vårt bord? Det är ur folkhälsosynpunkt angeläget att konsumenterna skyddas mot de risker det innebär att förtära växtprodukter innehållande rester av i Sverige helt förbjudna bekämpningsmedel. Också ur rättvisesynpunkt för svensk trädgårdsnäring är det önskvärt att en förbättrad kontroll av importen kommer till stånd. Jag tillåter mig att ta kammarens tid i anspråk under några minuter med att redogöra för ett litet exempel på hur svensk trädgårdsodling på allt sätt bemödar sig om att finna nya vägar för produktion av så friska och giftfria produkter som möjligt. För innevarande odlingssäsong har ett tiotal gurkodlare i Malmöoch Helsingsborgstrakten, i samarbete med Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund och statens växtskyddsanstalt, planerat att starta en försöksverksamhet med biologisk bekämpning av spinnkvalster på gurka. Försöket innebär att man från Chile infört rovkvalster för att sålunda på naturlig väg bekämpa skadedjur och parasiter. Detta är ett försök som jag anser synnerligen lovvärt och önskar all framgång, då jag är helt övertygad om att det finns ett utbrett önskemål hos konsumenterna att få tillgång till så giftfria grönsaker som över huvud taget är möjligt. Men för att tillgodose detta berättigade önskemål räcker det inte med att den svenska trädgårdsodlingen anstränger sig med förbättring av produkterna. Det fordras även att bestämmelserna utformas lika för svenskodlad och importerad vara och att efterlevnaden kontrolleras. Jordbruksutskottet håller också med om detta och understryker vikten av att en tillfredsställande kontroll kommer till stånd. Med hänsyn till den positiva skrivning som utskottet ändå gjort med anledning av motionen samt med hänvisning till det särskilda yttrande som fogats till utskottsbetänkandet ställer jag här inget yrkande. Jag förutsätter emellertid att den undersökning som påbörjats inom statens livsmedelsverk skall leda fram till dels åtgärder som ger trygghet åt konsumenterna, dels ett kraftfullt agerande för att åstadkomma likartad behandling av svenskodlade och importerade trädgårdsprodukter. I förhoppning om att de utlovade bestämmelserna verkligen blir effektivt utformade och tillämpade anser jag mig böra avvakta resultatet av livsmedelsverkets undersökning. I händelse jag finner detta otillräckligt eller att det inte leder fram till den önskade kontrollen ämnar jag, fru talman, återkomma till riksdagen i frågan.

Fru talman! Jag har för avsikt att kort redogöra för den reservation, nr 4 a, som de socialdemokratiska ledamöterna har avgivit vid punkten 24. I motionen 1246 av herrar Grebäck och Hansson i Skegrie yrkas att riksdagen bemyndigar Kungl. Maj:t att inrätta en professur i ämnet radiobiologi i U 27 i stället för den tjänst som biträdande professor i U 22 som nu finns vid lantbrukshögskolan. Detta krav har hela den borgerliga utskottsmajoriteten ställt sig bakom. Den kommunistiske utskottsrepresentanten har nedlagt sin röst och till betänkandet fogat ett särskilt yttrande, något kluvet i sin motivering. Reservanterna vänder sig inte mot att inrättandet av en professur i ämnet kan vara motiverat men påpekar att omfattande forskning pågår i olika forskningsorgan i ämnet radiobiologi. Förutom den radiobiologiska forskning som redan pågår vid lantbrukshögskolan pågår sådan också vid Karolinska institutet och veterinärhögskolan. Liknande forskning förekommer vid universiteten i Uppsala och Stockholm och vid försvarets forskningsanstalt. Reservanterna har inte funnit tillräckligt underlag för att avgöra vid vilket av de nämnda forskningsorganen som det är mest motiverat att inrätta en professur i ämnet. Ett bifall till motionen innebär i realiteten en lönehöjning, vilket riksdagen vanligen inte sysslar med, men inte någon utökning av de personella resurserna på forskningsområdet. Forskning i ämnet pågår, som nämnts, redan vid lantbrukshögskolans radiobiologiska institution under ledning av en biträdande professor. För övrigt kan sägas att tjänsten har tagits upp i lantbrukshögskolans anslagsframställning men av högskolan fått låg prioritet.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 I årets budget har det inte varit möjligt att bereda utrymme för dessa båda tjänster. För undervisningen på byggnadsområdet svarar för närvarande en extra universitetslektor och tre amanuenser. Rådgivningen på området handhas av en statskonsulent vid konsulentavdelningens sektion för teknik, och rådgivningen till lantbrukare i byggnadsfrågor handhas av lantbruksnämnderna. Utskottet har för sin del inte ansett sig böra föreslå någon ändring av vad Kungl. Maj:t föreslagit beträffande personalförstärkningar vid högskolan och avstyrker därför motionen 265. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Aflatoxin, ett cancerframkallande ämne, är vad reservationen 4 c egentligen handlar om. Aflatoxin är ett av de starkast cancerfram kallande ämnen som vi känner. Det bildas av vissa mögelsvampar som trivs i jordnötter. Sverige importerar jordnötter för användning som djurfoder. Det för oss allvarliga är att aflatoxinet kan övergå från fodret till mjölken och köttet hos djuren. Aflatoxinet är vad vi i dag vet betydligt mer cancerframkallande än många andra ämnen som vi dagligen får höra talas om. Men vi vet ytterst litet om aflatoxinet, om dess förekomst, om möjligheterna att bekämpa det. På lantbrukshögskolan har docent Gerda Nilsson inom den tillämpade mikrobiologin bedrivit forskning som avser fodermedelshygien. Därigenom har vi kommit en bit på vägen när det gäller att undersöka mikrobiella skador på fodermedel och indirekt på livsmedel. Undertecknarna av reservationen 4 c anser att vi är i stort behov av en fortlöpande forskning inom fodermedelsoch mjölkhygienen. Lantbrukshögskolan har också i årets petita begärt en biträdande professur i detta ämne. Genom att motionen föreslår att en tjänst som förste konsulent omändras till en personlig tjänst som biträdande professor blir de ekonomiska konsekvenserna ganska obetydliga. Det är alltså här egentligen ej fråga om att ändra beteckningen på en tjänst. Det gäller i stället att med en minimal insats förstärka forskningens resurser på ett viktigt område. Forskningen i detta ämne är ganska ny. Men resultat har redan avsatts i rekommendationer från veterinärstyrelsen. Man kan nog påstå att fodermedelshygienen är ett försummat område. Vetskapen om att aflatoxin i foder åt en ko går ut i både köttet och mjölken och sedan kan orsaka cancer hos människor borde verkligen uppfordra till intensifierad forskning. Den forskningen är nödvändig. Livsmedelshygien är ett utomordentligt viktigt område, en miljöfråga, kanske långt viktigare än många andra mer diskuterade miljöfrågor. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 4 c.

Fru talman! Radiobiologin är ett så viktigt ämnesområde att det för mig är självklart att det bör finnas en radiobiologisk institution under en professors ledning. Om professuren tillfaller lantbrukshögskolan kommer den att ersätta en biträdande professorstjänst. I budgethänseende blir skillnaden mellan professuren och den biträdande tjänsten ganska oväsentlig. Men i andra hänseenden är skillnaden stor. Det är inte så, som fru Theorin söker göra gällande här, att det inte är någon skillnad. Det faktum att en professur är sluttjänsten inom ett ämnesområde betyder att det blir en kraftigt ökad konkurrens om alla tjänster inom detta område. Anledningen till att jag avstod vid voteringen i utskottet och att jag och min grupp kommer att avstå vid voteringen här i kammaren är en viss tvekan om professurens placering — jag säger en ”viss” tvekan; den är verkligen mycket obetydlig. Jag har redovisat detta i ett särskilt yttrande. Hållningen är ingalunda så kluven som fru Theorin har påstått, men jordbruksutskottet har något begränsade möjligheter att göra en samlad bedömning. De socialdemokratiska reservanterna påstår att utskottet inte har tillräckligt underlag för att avgöra vid vilket forskningsorgan det skulle vara mest motiverat att inrätta en professur i ämnet. Denna och en tidigare formulering — och även formuleringar av fru Theorin här — tyder på att reservanterna är medvetna om att en professur behövs, men då det finns sju strålningsbiologiska institutioner anser de, som vanligt, att Kungl. Maj:t är bäst orienterad om var professuren skall placeras. Fem av dessa sju institutioner kan, så långt jag kan bedöma, föras åt sidan omedelbart i det här sammanhanget, sannolikt också den sjätte. Den verksamhet som bedrivs vid lantbrukshögskolans radiobiologiska institution sammanfaller bara till en liten del med den som förekommer vid de andra institutionerna. En allt betydelsefullare del av denna verksamhet är att belysa de radioaktiva klyvningsprodukternas förhållande i marken och deras vandring i biologiska födoämneskedjor. Denna verksamhet har en omedelbar praktisk anknytning och kommer att få en ständigt större betydelse. Dels är den nödvändig för att följa vad som sker som en följd av kapprustningen på kärnvapenområdet, dels är den nödvändig som en central del av förebyggande åtgärder mot radioaktiv nedsmutsning vid kärnkraftens fredliga utnyttjande. Två stormakter, Frankrike och Kina, håller fortfarande på med atomvapensprängningar i atmosfären och sprider farliga radioaktiva substanser jorden runt. Det behövs ständiga fakta om denna radioaktiva nedsmutsning. Fakta är nödvändiga för att det skall bli en tillräckligt stark opinionsrörelse så att det framtvingas ett slut på kärnvapenproven. De skrämmande erfarenheterna från USA, skildrade av Sheldon Novick i boken ”Kärnkraften — en miljöfara?”, får helt enkelt inte upprepas i det svenska programmet för atomkraftens utnyttjande som energikälla. Jag hör till dem som anser att atomenergins utveckling är ofrånkomlig och nödvändig. Men för att inte kärnkraftverken och andra anläggningar skall misskrediteras måste det hela tiden finnas en oerhört effektiv och omfattande kontroll. När det gäller annan miljöförstörelse, sådant som har ägt rum under tidigare generationer och fram till de allra senaste årtiondena, finns det ibland hopp för framtiden. Sådan miljöförstörelse brukar kunna repareras även om det drar enorma kostnader och tar lång tid och en hel del människor faller offer under tiden. Men en miljöförstörelse med radioaktivt avfall kan förmodligen aldrig omintetgöras. Den är oåterkallerlig, och därför får inga åtgärder försummas för att förebygga att den över huvud taget äger rum. Jag tycker att den här professuren är en så obetydlig, så billig del i ett förebyggande system att jag anser att det inte bör råda någon tvekan om att den bör inrättas.

Fru talman! Jag vill påpeka vad herr Takman säger i sitt särskilda yttrande: ”Med hänsyn till att ämnet radiobiologi är företrätt vid en rad läroanstalter och verk borde frågan om ämnets upprustning behandlas i ett vidare sammanhang än jordbruksutskottet har möjlighet till.” I detta instämmer självfallet socialdemokraterna — det har reservanterna också påpekat. Man bestrider inte heller att inrättandet av en professur i ämnet kan befinnas vara motiverat. Men reservanterna har inte ansett att jordbruksutskottet har tillräckligt underlag för att kunna bedöma vid vilket av de olika forskningsorganen som det är mest motiverat att inrätta en professur i ämnet. Därför har man helt logiskt avstyrkt motionskravet. Samma inställning tycker jag att kommunisterna borde ha med den skrivning som herr Takman har i sitt särskilda yttrande. Jag vill dessutom påpeka att lantbrukshögskolan inte har gett denna tjänst en hög prioritet, vilket ju bör vara vägledande för utskottet vid dess behandling av ärendet. Herr Takman och kommunisterna tar inte konsekvenserna av sitt resonemang, utan föredrar att lägga ner sina röster. Därmed bidrar de till att den borgerliga lönehöjningen genomförs — en lönehöjning som herr Takman inte tycker är så väsentlig men som dock inte är föraktlig: det rör sig om ungefär 18 000 kronor på ett år, vid en förändring från U22 till U27. Med all respekt för herr Takmans intresse för radiobiologin — ett intresse som vi socialdemokratiska reservanter delar, vilket framgår av vår skrivning — och för de skäl som han anför för inrättande av en professur i radiobiologi, tvingas jag ändå konstatera att kommunisterna genom sitt handlande på denna punkt, och tyvärr inte bara här, agerar stödtrupp åt de borgerliga.
Fru talman! Jag föreställer mig att herr Takman har blivit övertygad av de inlägg som fru Theorin har hållit nu och tidigare, men om så inte skulle vara fallet har jag ytterligare ett litet argument att komma med, som har väglett mig när jag har förordat att man skall gå fram på den väg som reservanterna här har följt. Det är bekant att när riksdagen beslutade sig för att lokalisera ut veterinärhögskolan till Uppsala till det område där lantbrukshögskolan ligger, så var syftet med det att man skulle utnyttja gemensamma institutioner, utnyttja varandras professorer, utnyttja varandras materiel. Bl. a. är det avsikten att ämnet radiobiologi där skall få en gemensam institution för båda högskolorna. Då tycker jag att vi i avvaktan på den integrationen kan vänta med den här professuren. Det finns nämligen en professor vid veterinärhögskolan i ämnet. område där lantbrukshögskolan ligger för att gemensamma anordningar skall kunna utnyttjas, bör väl ändå, herr Takman, kunna motivera att man inte bara avstår från att rösta utan i stället stöder reservationen. Jag tror att den utredning och den gemensamma lösning som herr Takman är ute efter kan åstadkommas just när den här utflyttningen definitivt blir genomförd.